Herr ålderspresident! Skrivelsen handlar alltså om riksdagens skrivelser till regeringen. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen har fattat med anledning av riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut från tiden 1 januari-31 december 2014. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar. Kommittéberättelse 2015 Redovisning av elnätsverksamhet Författningarna kan delas in i grundförfattningar och ändringsförfattningar. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Antalet gällande författningar var den 1 mars i år 4 031 stycken - otroligt spännande fakta! Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Redogörelsen tar upp samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda till regeringen och äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporterats som slutbehandlade av regeringen. Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för behandlingen av skrivelserna till regeringen. Redogörelsen avser huvudsakligen åtgärder som vidtagits under tiden 1 januari-31 december 2014 för att underlätta för att riksdagsutskotten ska få en så aktuell bild som möjligt vid sitt utvärderings och uppföljningsarbete. I skrivelsen redogörs för vilka beslut kammaren har fattat och på vilka sätt regeringen har verkställt de besluten. Och riksdagen har tagit en lång rad initiativ. Det kommer bland annat att krävas rejäla krafttag för att återställa ordning och reda på arbetsmarknaden, så att företag kan konkurrera på lika villkor och så att löntagarna får trygga anställningar. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillkännagivandena är, som det har varit under lång tid, cirka två och ett halvt år, vilket är inom ramen för det som KU bedömer som rimligt.